Herr talman! Jag ska börja med att säga att jag fått information om att Alice Åström inte kommer att kunna närvara. Hon har fått förhinder att närvara vid debatten, vilket hon beklagar. Hon får givetvis svaret i alla fall, dock i annan form. Alice Åström har frågat mig på vilket sätt jag avser att se till att tillvarata och vidareutveckla den specialkompetens som finns på anstalter som exempelvis Viskan när det gäller personer dömda för sexualbrott och våld mot närstående. Vidare har Alice Åström frågat mig på vilket sätt Kriminalvården ska omprioritera sina resurser så att de används bättre med tanke på det ökande antalet intagna. Kriminalvården har, inom de ramar som riksdag och regering beslutar, ansvaret för fördelning av såväl personella som ekonomiska resurser inom myndighetens olika verksamhetsdelar. Det är också Kriminalvårdens ansvar att försäkra sig om att de har den kompetens som krävs för att bedriva verksamheten. Regeringen tillförde från och med år 2007 Kriminalvårdens anslag ytterligare 20 miljoner kronor för att förstärka behandlingen av sexualbrottsdömda män samt män som dömts för våld i nära relationer. Regeringen har därefter, som ett led i genomförandet av handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor med mera, gett Kriminalvården i uppdrag att genomföra en särskild satsning för att bland annat öka möjligheterna till deltagande i programverksamhet för dessa grupper av män samt utveckla arbetet vad avser riskbedömning, metoder, utslussning och samverkan med andra huvudmän. Såväl frågan om kompetens avseende sexualbrott och våld i nära relationer som frågan om att använda tilldelade medel på bästa sätt ligger således tydligt inom Kriminalvårdens ansvarsområde. Då Alice Åström, som framställt interpellationen, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade talmannen överläggningen avslutad.